Herr talman! 1985 är valår. Det präglar dagens debatt, och det präglar också den budget som vi nu har att behandla. Det är i många avseenden en valårsbudget som regeringen presenterat. Låt oss gå tre år tillbaka i tiden till valåret 1982. Då snurrade den stora socialdemokratiska löfteskarusellen. Det var ingen ände på allt gott som skulle hända om socialdemokraterna vann valet. Löntagarna skulle slippa fortsatta reallöneminskningar, pensionärerna skulle få full priskompensation, barnfamiljerna skulle kompenseras för urholkade barnbidrag och i snart sagt varenda landsända skulle det byggas bostäder, vägar och broar. Olof Palme sammanfattade då den stora skrytvalsen med orden ”svängrum i stället för svångrem”. Ja, så lät det före valet. Men så fort väljarna hade övertygats om socialdemokraternas förträfflighet och valet var vunnet, blev tonen annorlunda. Alla medborgare måste bära sin andel av bördorna för den krispolitik som inleddes med den rekordstora devalveringen i oktober 1982, lät det då. Det blev ingen reallöneförbättring. Pensionärerna fick inte full priskompensation. Barnstödet fortsatte att urholkas, och bostadsbyggandet sjönk till sin lägsta nivå på över tio år, Till sist togs också den förhatliga svångremspolitiken åter till heders. Denna omsvängning i socialdemokraternas budskap från valrörelsen till tiden efter valet var en ofrånkomlig anpassning till den ekonomiska verklighet i vilken vi alla lever. Det var i och för sig nyttigt att den omsvängningen kom, men för de många väljare som gett sitt stöd åt den mångomtalade svängrumspolitiken måste det nog ändå ha blivit både en överraskning och en besvikelse att finna hur snabbt alla de glada vallöftena återförvisades till partitaktikens skräpkammare. Och nog trodde vi litet till mans att där skulle de få förbli, men vi tycks ha misstagit oss på denna punkt. 1985 stundar ånyo val. Socialdemokraternas stöd i den allmänna opinionen vacklar, och då är det åter dags att plocka fram den gamla skrytvalsen. Även om ljudet från skrytvalsen skorrar värre än någonsin tidigare, är det väl alltid någon som går på den. Ja, så tycks man resonera bland de socialdemokratiska partistrategerna. Delar av årets budgetproposition präglas av den här skrytvalsen. Det skall dock sägas att regeringen i andra delar av finansplanen och budgetförslaget är ärligare och mera realistisk i sina bedömningar. Sten Westerberg har i en krönika i Veckans Affärer visat hur man i finansplanen har ett diagram över utvecklingen av marknadsandelarna för svensk export som ger ett intryck av en fortsatt tillväxt av marknadsandelarna, medan man i ett diagram i nationalbudgeten får en helt annan bild, nämligen att tillväxten av marknads andelar bröts under andra halvåret 1983 och att vi sedan dess ånyo förlorat marknadsandelar. Sten Westerbergs sammanfattande formulering i krönikan är: ”Den som går från finansplanens rop till nationalbudgetens viskningar finner oroande information. Devalveringens fördelar håller än en gång på att glida oss ur händerna.” Detta varningens budskap finns också i andra delar av budgetförslaget, t.ex. i det internationella avsnittet och i jämförelsen mellan Sverige och andra länder. Jag kan där hänvisa till det diagram över prisutvecklingen i Sverige i förhållande till övriga OECD länder som finns i finansplanen på s. 11 och som vi tagit med i vår reservation pås. 66. Också i konjunkturinstitutets delar av den preliminära nationalbudgeten ges en i flera avseenden verklighetsförankrad bild av vårt ekonomiska läge. Bland de lättsinniga överdrifterna i budgetpropositionen märks påståenden som att inflation och arbetslöshet har pressats ned och att samhällsekonomin har bringats i jämvikt. Det är sanningar med stora modifikationer. Inflationen ligger i dag långt över genomsnittet i industriländerna, dubbelt så högt somit.ex. USA och Västtyskland. Även nästa år beräknas inflationen i Sverige enligt OECD och andra fristående bedömare bli vida högre än i omvärlden. Arbetslösheten ligger kvar på samma höga nivå som under lågkonjunkturen, och det är uppenbart att regeringen har sänkt sina ambitioner i fråga om sysselsättningspolitiken. Trots detta står det i finansplanen att Sverige ”tillhör den ännu mer exklusiva grupp länder där arbetslösheten sjunker samtidigt som inflationen dämpas”. Sanningen är att många andra länder, t.ex. Förenta staterna, lyckats bättre i fråga om både att bekämpa inflationen och att sänka arbetslösheten. Den avgörande frågan i dag är självfallet om svensk ekonomi kommit in i ett långsiktigt gynnsamt förlopp eller om händelseutvecklingen 1983-1984 bara varit en kortsiktig förändring, ett tillfälligt glädjerus. Det finns tyvärr mycket som talar för att den gynnsamma utvecklingen under förra och förrförra året var en tillfällighet. Den internationella konjunkturuppgång som gett en ganska enastående ökning av efterfrågan på svenska produkter i utlandet tenderar nu att avta, och den förbättring av relativpriserna som åstadkoms av devalveringarna 1981 och 1982 synes nu i stort sett vara uppäten. Mycket tyder på att lönekostnadsoch inflationsutvecklingen 1985 kommer att leda till en konkurrenskraftsförsämring med motsvarande effekter på handelsoch bytesbalans. Jag noterar att utrikeshandelssiffrorna för januari var relativt ogynnsamma. Detta kan vara en tillfällighet, men det kan också vara ett uttryck för att den gynnsamma utvecklingen för vår utrikeshandel nu har brutits. Av avgörande betydelse för utvecklingen av den svenska industrins konkurrensförmåga är de samlade lönekostnadsökningarna. De totala lönekostnaderna inom industrin steg mellan 1983 och 1984 med 10 20 och bidrog därigenom självfallet till att underminera regeringens s.k. inflationsmål. Det mesta talar för att vi kommer att få uppleva samma utveckling i år. En sådan utveckling skulle medföra ett ökat underskott i bytesbalansen. Vi kan samtidigt konstatera att den relativa lönekostnadsutvecklingen i Sverige under hela perioden 1977-1982 var ungefär densamma som i omvärlden. Efter regeringsskiftet 1982 har däremot lönekostnaderna i Sverige stigit snabbare än i omvärlden, och man måste notera att regeringens strategi för att påverka lönebildningen i en för svensk ekonomi positiv riktning har misslyckats. Jag skall återkomma till det utspel som gjorts om att söka åstadkomma reala inkomstförbättringar för flertalet människor genom att ändra i skatteskalorna under pågående inkomstår utan att för den skull skapa inflationistiska effekter. Jag vill här bara konstatera, att ingenting i dag tyder på att löntagarna under 1985 kan påräkna några reallöneförbättringar. Om prisutvecklingen blir den som flertalet fristående bedömare förutser och om de nominella löneökningarna stannar vid de förutsatta 5 96, skulle det inte ens räcka med en tillfällig skattereduktion på 500 kr. för att uppnå realinkomstförbättringar. Herr talman! Stor enighet råder om att inflationen i Sverige är för hög. Vi kan konstatera att inflationen under januari 1985 uppgick till 1 96 och att den årliga inflationstakten i Sverige, jag citerar här statistiska centralbyrån, ”ligger klart högre än i samtliga de åtta länder med vilka Sverige har det största handelsutbytet. I december var den genomsnittliga inflationstakten i dessa länder 4,1 procent mot 8,2 procent i Sverige.” Inflationen var alltså dubbelt så hög i Sverige som i våra viktigaste konkurrentländer. Ett antal fristående bedömare — jag kan bl.a. hänvisa till storbankerna — räknar med att priserna i genomsnitt under 1985 kommer att stiga med 6,5 90. Det skulle i så fall innebära att inflationen i Sverige för andra året i rad blev mer än dubbelt så hög som regeringen antagit. Denna höga inflationstakt har en serie skadliga verkningar på svensk ekonomi. Det ökade kostnadsläget i förhållande till andra länder försvårar för svensk industri att hålla sina marknadsandelar ute i världen och försvårar för hemmamarknadsindustrin att konkurrera med importen. Inflationen har också negativa verkningar ur social och fördelningspolitisk synpunkt. Skattepolitiken är något av en nyckel till en framgångsrik inflationsbekämpning. Skattesystemet får inte vara konstruerat så att inflationen automatiskt leder till ett höjt skattetryck. Genom ett inflationsskydd i skatteskalan säkerställs att lönehöjningarna inte äts upp av högre skattesatser. Det var därför en stor förbättring av vårt skattesystem när vi fick ett inflationsskydd, som innebar att skattesatsen blev oförändrad vid en i fast penningvärde oförändrad inkomst. Det är också därför till stor skada för svensk ekonomi och för vårt skattesystem när socialdemokraterna nu avskaffar inflationsskyddet. Det kommer att försvåra genomförandet av lugna avtalsrörelser i framtiden och leda till att inflationsimpulserna i vår ekonomi ånyo får fart. Det är naturligtvis också ledsamt att socialdemokraterna gått ifrån den del av marginalskattereformen som innebar att skatteskalorna skulle räknas om efter 5,5 70 årlig inflation; om regeringen hade fullföljt skattereformen i denna del, hade inkomstskatten i dag varit lägre för löntagarna. Den besvikelse som nu finns ute bland löntagarna över regeringens motstridiga budskap i fråga om skatterna är lätt att förstå. Kjell-Olof Feldts och socialdemokraternas tvetydighet i skattepolitiken har många gånger påtalats, bl.a. med utgångspunkt i de intervjuuttalanden som Kjell-Olof Feldt har gjort i boken Samtal med Feldt. Också jag måste plåga finansministern med några citat ur boken. I den står att det är hans fasta övertygelse att skattereformen måste få en fortsättning, att progressiviteten är orimlig och måste ner ytterligare. Annars kommer vi aldrig att klara en harmonisk inkomstoch lönebildning. Nils Åsling har citerat andra avsnitt. Intervjuarna noterar Kjell-Olof Feldts heta engagemang i denna fråga. Detta är alltså samma person som i dag som finansminister föreslår en skärpt progressiv beskattning genom att avstå från allt inflationsskydd i skattesystemet. Tala om personlighetsklyvning! Det finns emellertid också senare vittnesbörd om finansminister Kjell Olof Feldts uppfattning. I en intervju i SACO-tidningen, nr 1/1985, säger Kjell-Olof Feldt att det är en förhastad slutsats att tro att skatteskalorna 1986 skall bli desamma som 1985. De måste på något sätt anpassas till inkomstutvecklingen. Kjell-Olof Feldt fortsätter: ”Det är inte alls säkert att vi skall vänta med ett sådant skattebeslut till i höst. Ett sådant beslut kan tas redan i vår.” ”Ju tidigare desto bättre”, slutar intervjun med Kjell-Olof Feldt i detta avsnitt. Jag måste erkänna att jag känner en motvillig beundran för finansministerns förmåga att hoppa från ståndpunkt till ståndpunkt i skattepolitiken. Mot den här bakgrunden blir naturligtvis dagens huvudfråga: Vad vill egentligen det socialdemokratiska partiet i skattefrågan? Vilken av Kjell Olof Feldts många ståndpunkter gäller i dag som regeringens ståndpunkt? Och vilken kommer att gälla i höst? Vilken blir socialdemokratins skattepolitik under kommande år, om ni vinner valet? Dessa frågor måste ändå besvaras av regeringspartiets företrädare i denna debatt. Jag tror inte att det går att en gång till föra väljarna bakom ljuset med dubbeltydiga budskap och allmänt tal om svängrumspolitik. Herr talman! Låt mig också säga några ord om årets speciella jippo på skatteområdet, den s.k. skatterabatten. Finansministern har i olika sammanhang antytt att om löntagarna skötte sig och inte tog ut för stora lönehöjningar, skulle de belönas med en engångsskattesänkning i form av en skatterabatt på 250-500 kr., att utbetalas lagom till semestern. Det skulle röra sig om en engångsföreteelse för år 1985. Nu tycks emellertid Kjell-Olof Feldt ha retirerat även från denna skattepolitiska ståndpunkt och antyder att löntagarna kanske inte får någonting alls. Den mångomtalade reallöneförbättringen skulle alltså frysa inne även i år, och Olof Palmes svängrumspolitik skulle haverera på ännu ett område. Samtidigt kan emellertid konstateras att de som på kort sikt skulle få litet glädje av skatterabatten ingalunda har gett upp hoppet. I veckans nummer av LO-Tidningen sägs det att Feldt lovat att regeringen skall gå in med extra pengar till löntagarna så snart avtalen är klara. ”Tanken har hela tiden varit att extrapengarna skall betalas ut på semesterlönen” , skriver LO-Tidningen. Mot denna bakgrund skulle jag nu vilja fråga finansministern: När får löntagarna besked om hur stor skatterabatten blir? Vilka kommer att få den, och när kommer den att utbetalas? Eller har ni tänkt att svika era löften även till löntagarorganisationerna och dra tillbaka propån om en speciell skattera Vi i folkpartiet förordar i stället en långsiktig skattepolitik, med sänkta marginalskatter och ett fullständigt inflationsskydd av skatteskalan som viktigaste ingredienser. Vi avvisar också den nya fastighetsskatten. För att ytterligare stimulera till arbetsamhet och sparsamhet vill vi dessutom ta bort förmögenhetsskatten på arbetande kapital i företagen och lindra beskattningen av aktieutdelningar samt självfallet avskaffa löntagarfonderna. Vi anger exakt vilka skatteförändringar vi vill genomföra och vilka de statsfinansiella följderna därav blir. Vi tror inte på vidlyftiga skattesänkningspropåer utan genomtänkt finansiering. Sådana bidrar till att skapa orealistiska förväntningar, som i sin tur föder besvikelser och politikerförakt. Osäkerheten om regeringens avsikter på skattepolitikens område förstärks ytterligare av att regeringen nu avskriver den aviserade propositionen om den kommunala ekonomin, trots att någon egentlig medelsanvisning vad gäller statsbidragen till kommunerna inte återfinns i budgetpropositionen. Vi kommer från folkpartiets sida mot den här bakgrunden inte att gå in på den kommunala ekonomin i dagens debatt, men vi ser det inträffade som ännu ett uttryck för inkonsistensen i regeringens ekonomiska politik. Herr talman! Regeringen lämnar således viktiga frågor obesvarade. Hur påverkas t.ex. vår ekonomi av den fortsatta höga dollarkursen? I budgetpropositionen har alla beräkningar gjorts utifrån en dollarkurs på 8:69. I dag ligger dollarn en bra bit över 9:50. Denna utveckling är sannolikt kortsiktigt positiv för vår export till Förenta staterna, men den leder å andra sidan till ökade kostnader för den svenska utlandsskulden och får alltså i den meningen genomslag i form av ett sämre budgetsaldo. Finansutskottets majoritet, som ju har haft möjlighet att iaktta dollarkursens snabba stegring, har inte mycket till kommentarer till den dramatiska ökningen. Man tror att om inte expansionen i världshandeln skulle påverkas negativt, bör en minskad dollarkurs ge en positiv verkan på svensk ekonomi. Skall man därav dra slutsatsen att en stigande dollarkurs får en negativ effekt på svensk ekonomi? Här är finansutskottets ordförande Arne Gadd skyldig oss ett svar. Inte heller i budgetavsnittet har finansutskottet gjort några beräkningar av effekterna på den svenska statsbudgeten av den stigande dollarkursen. Den enda kommentaren finns på s. 47 i utskottets betänkande där det lakoniskt står: ”Dessa förändringar förtar något av nedgången i budgetsaldot.” Det vore av intresse för både Sveriges riksdag och Sveriges folk att få reda på litet mer i detalj hur man ser på effekten av den förändrade dollarkursen. Också här har Arne Gadd skyldighet att sprida ljus över hur finansutskottets majoritet har resonerat — inte minst mot bakgrund av de senaste dagarnas dramatiska uppgång av dollarkursen. Min nästa fråga gäller vilken bedömning regeringen och finansutskottets majoritet gör av räntesatserna framöver. Räknar man med ett sjunkande ränteläge internationellt, vilket skulle bidra till ett lägre underskott i bytesbalansen, eller fruktar man ett högre ränteläge med motsvarande negativa effekter på såväl bytesbalans som budgetunderskott? Herr talman! Jag skall nu övergå till frågan om statsbudgeten och budgetunderskottet. Det har förts en rätt omfattande debatt om storleken på och orsakerna till den minskning av budgetunderskottet som regeringen redovisar i budgetpropositionen. Denna diskussion återfinns också i det aktuella betänkandet från finansutskottet. Låt mig då först konstatera att det såväl i regeringens budgetförslag som i oppositionspartiernas budgetalternativ finns förslag om engångsåtgärder, som har en positiv effekt på budgetsaldot. Sådana åtgärder bör bedömas positivt från budgetpolitisk synpunkt, därför att de leder till en kortsiktig förbättring av budgetsaldot och i motsvarande grad till ett lägre upplåningsbehov och lägre ränteutgifter. Det är samtidigt viktigt att inte ge intryck av att sådana engångsåtgärder medför en bestående förbättring av budgetsaldot. Det gäller både förslag om försäljning av statlig egendom av olika slag, vilket återfinns i flera av partimotionerna från oppositionen, och regeringens förslag om utflyttning av bostadslånen ur statsbudgeten. Det är viktigt att få fram ett underlag för att kunna bedöma förändringen av budgetunderskottet över en längre period. Det är därför nödvändigt att diskutera hur det underliggande budgetunderskottet utvecklats, och jag kan konstatera att om man hade använt samma beräkningsgrund i år som förra året när det gäller att definiera det underliggande budgetunderskottet så hade det blivit 75 miljarder kronor budgetåret 1985/86. Det är ungefär samma budgetunderskott som man räknade med i budgetpropositionen 1982, dvs. den sista budget som mittenregeringen presenterade. Nu blev budgetunderskottet 1982/83 långt större, och det är viktigt att förstå orsakerna till denna försämring av budgetunderskottet jämfört med prognosen i budgetpropositionen 1982. Statssekreteraren i finansdepartementet har gett finansutskottet en redovisning av budgetutfallet 1982/83 jämfört med budgetpropositionen. Det är framför allt tre poster som bidragit till den starkt negativa förändringen. Det är för det första valutaförluster, i allt väsentligt orsakade av devalveringen, till ett belopp om sammanlagt 9,4 miljarder kronor. Det är för det andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder till ett belopp om 3,5 miljarder och för det tredje industripolitiska åtgärder uppgående till 13 miljarder kronor. Därutöver beslöt riksdagen, som bekant, på hösten 1982 att upphäva vissa av de besparingar på statsbudgeten som hade beslutats på våren 1982. Men där föreslogs samtidigt vissa inkomstförstärkningar. Den förändring av budgetutfallet i negativ riktning jämfört med budgetpropositionen 1982 som skedde är alltså i allt väsentligt ett resultat av beslut och åtgärder vidtagna av den socialdemokratiska regeringen. Låt mig slå fast att det rekordhöga budgetunderskottet 1982/83 inte kan läggas mittenregeringen till last. Det är en följd av en medveten socialdemokratisk budgetpolitik. Man valde att låta ett stort antal statsutgifter explodera under det första budgetåret av mandatperioden för att därmed få en större chans att redovisa en förbättring av budgetunderskottet under de två återstående budgetåren i mandatperioden. Jag hoppas att de uppgifter som statssekreterare Bengt K. Å. Johansson lämnade i finansutskottet och som vi uppskattade kan bidra till att den här debatten nu kan klaras ut. Vad som därefter har hänt med budgetunderskottet är framför allt en funktion av en ganska kraftig ökning av statsinkomsterna. Denna ökning är i sin tur en följd dels av den tillväxt i ekonomin som har skett under 1983 och 1984, dels av de höjda skattesatserna. Ett ökat skatteunderlag och höjda skattesatser har alltså samverkat till att ge staten kraftigt ökade skatteintäkter. Däremot har ganska litet hänt på utgiftssidan. De reella besparingarna i statsutgifterna är små. Vår slutsats är därför att det hade varit värdefullt, om man hade utnyttjat den relativt positiva konjunktursituationen under förra året till att göra ytterligare besparingar. Budgetunderskottet är alltjämt för stort, och det kommer att bli svårare att minska underskottet genom utgiftsneddragningar i en sämre konjunktursituation än den som rådde under 1983 och 1984. Det är klok politik att göra besparingar i tid, innan konjunkturen vänder. Nu erkänner emellertid såväl regeringen som finansutskottet att det krävs ytterligare åtgärder för att förbättra budgetbalansen. Finansutskottets majoritet framhåller i sitt förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken att saneringen av den offentliga sektorns finanser inte är avslutad i och med den budget som nu behandlas. En självklar fråga till finansutskottets ordförande och till finansministern är därför: Vilka åtgärder avser regeringen, och socialdemokraterna, att vidta för att förbättra budgetbalansen, vilka utgiftsnedskärningar och vilka skattehöjningar har ni tänkt er för att klara den långsiktiga budgetpolitiken? När ni nu låter kanslihusets alla experter nagelfara oppositionspartiernas budgetalternativ in i minsta detalj, kan ni då inte använda några av dessa resurser för att få fram ett besked om vad det är för besparingar och/eller skattehöjningar som regeringen har i bakfickan? Från folkpartiets sida upprepar vi i vår reservation våra förslag till besparingar i statsbudgeten, och vårt budgetalternativ måste givetvis utgå från det läge som har skapats av den budgetpolitik som den socialdemokratiska regeringen har fört sedan 1982. Vårt förslag innebär besparingar på ca 10 miljarder kronor och skattelättnader på ca 4 miljarder, vilket leder till en bestående saldoförbättring på knappt 6 miljarder kronor. Därutöver föreslår vi vissa engångsåtgärder, som skulle bidra till en förbättring av statsbudgeten på 3-3,5 miljarder kronor för 1985/86. De båda andra borgerliga partierna tror sig kunna gå något längre såväl i fråga om besparingar som i fråga om skattesänkningar. Vår bedömning är att de utgiftsnedskärningar som skulle behövas för att täcka statens inkomstbortfall på grund av de föreslagna skattesänkningarna skulle leda till alltför stora välfärdsförluster i fråga om vård, utbildning och sysselsättning. Även om de tre borgerliga partierna således har samma inriktning på budgetpolitiken med större besparingar än de som regeringen har föreslagit och med sänkningar av skatterna i syfte att stimulera arbetsamhet och sparande, så finns det också skillnader i fråga om vilken takt vi tror det är möjligt att gå fram i. Samtidigt tvingas vi konstatera att det socialdemokratiska partiet hittills inte har gett något besked om sina sparplaner. Vi menar att man bör ge väljarna besked före valet om vad som väntar dem efter valet. Det är inte troligt att väljarna en gång till kommer att acceptera att socialdemokraterna bjuder på utgiftsökningar och skattesänkningar före valet, men tillhandahåller utgiftsnedskärningarna och skattehöjningarna efter valet. Vår ambition har varit att redovisa ett ärligt och realistiskt budgetalternativ. Den ohämmade socialdemokratiska löftespolitiken under valrörelsen 1982 har satt förfärande spår efter sig. Det är därför viktigt att inte skapa orealistiska förväntningar genom att nu ställa ut lättsinniga vallöften. Efter dessa principer har folkpartiet utformat sin ekonomiska politik och sitt budgetalternativ. I folkpartiets motioner till årets riksdag skisseras en politik för välstånd och trygghet. De viktigaste delarna av denna politik är: förstärka marknadsekonomin, avvisa ytterligare skattehöjningar, främja konkurrens och motverka monopol och regleringar samt underlätta nyskapande och drivande av företag. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till de reservationer i finansutskottets betänkande som upptar mitt namn.

Herr talman! Nu har vi alltså hört vilken politik de tre borgerliga partierna gemensamt tänker genomföra om de lyckas erövra majoritet i riksdagen vid valet i september. Det är en reaktionär politik av en brutal karaktär som vi i Sverige länge varit förskonade från. De borgerliga kallar det strukturpolitik, men det är ju ett missbruk av begreppet struktur. Vad de föreslår är i huvudsak förändringar av fördelningspolitiken, som innebär att de mycket rika och de högsta inkomsttagarna ges stora fördelar på alla övrigas bekostnad. De som drabbas och som den borgerliga politiken alltså direkt riktar sig mot är den stora majoriteten av arbetare och tjänstemän. I särskild grad drabbar de borgerliga partiernas åtgärder grupper som redan förut har det svårt — de lågavlönade, de arbetslösa, barnfamiljerna, pensionärerna, de sjuka, de handikappade. Kapitalismens mest skoningslösa lagar skall härska i de borgerliga partiernas framtidssamhälle. De starka skall gynnas ännu mera, de svaga skall berövas solidaritetens skydd. För att vinna majoritet vädjar de tre borgerliga partierna ohöljt till egoismen. De kastar sina tidigare ideologier över bord för att kunna surfa på den krassa s.k. nyliberalismens trend. Att utforma en god socialpolitik var dock en gång ett konservativt program. Att staten skulle äga och skydda viktiga råvarutillgångar hävdades av både moderaternas och centerpartiets pionjärer. Det var ingen socialdemokrat, utan den konservative förgrundsgestalten amiral Lindman, som genomförde förstatligandet av Lapplandsgruvorna. Nu vill de båda partierna sälja ut samhällsägda skogar och vattenfall. Folkpartiledaren Bertil Ohlin myntade begreppet socialliberalism. Nu vill hans efterföljare genomföra kraftiga försämringar i socialpolitiken. Centerpartiets föregångare, bondeförbundet, sade sig sitta med ett ben på vardera sidan av barrikaden. Att Nils Åsling i denna debatt utnämnt Kjell-Olof Feldt till sin ideologiske ledare och sig själv till hans profet hindrar ju inte att centerpartiet nu sluter följe med en reaktionär höger för att genomföra en politik som främst riktar sig mot de fackligt organiserade arbetarna. Kan verkligen denna grundläggande omvandling av de borgerliga partiernas politik få ske utan inrg motstånd? Jag är optimistisk nog att tro, att det i samtliga tre partier finns många som vill bevara sitt partis karaktär av idéparti och skäms över att de som förfäktar den kallhamrade egoismens politik tagit överhanden. De tre borgerliga partiernas attack mot svenska folkets levnadsstandard, sysselsättning och maktbefogenheter sker på fyra vägar: 1. Nedskärning av sociala och kulturella förmåner. 2. Omläggning av skattepolitiken i reaktionär riktning. 3. Avskaffande av löntagarnas gemensamma egendom i löntagarfonderna. 4. Förskingring av statligt ägd egendom. När det gäller nedskärningar av sociala och kulturella förmåner leder givetvis moderaterna. Men de båda andra partierna följer efter i samma spår. Moderaterna vill skära ned anslagen under alla departement. Hårdast drabbas utgifter under socialdepartementet, utbildningsdepartementet, arbetsmarknadsdepartementet, bostadsdepartementet och industridepartementet. Statsbidragen till kommunerna vill moderaterna också kraftigt minska.

Sammanlagt kräver moderaterna en nedskärning av de statliga utgifterna med 21 miljarder kronor för 1986, varav 4 miljarder kronor gäller minskade statsbidrag till kommunerna. Bidragen till följande verksamheter skall avvecklas helt eller reduceras: hemspråksträning, färdtjänst, driften av särskolor, hem för vård eller boende, drift av kommunala vägar och gator, byggande av kommunala vägar, ersättning till lokal och regional kollektivpersontrafik och utrustning för gymnasieskolan. Listan är avslöjande för moderata samlingspartiets grundläggande värderingar. Centerpartiet kräver också besparingar och inkomstförstärkningar som enligt partiets egna beräkningar uppgår till nära 20 miljarder kronor för helår. Försämringarna gäller bl.a. följande poster: sjukförsäkringen, öppenvårdsavgifterna, arbetslöshetsersättningen, anslagen till arbetsmarknadsstyrelsen, räntelånen till bostäder, räntebidrag till hus byggda före 1974, hyresrabatter. Även centern vill skära ned den statliga överföringen till kommuner och landsting med 4 miljarder kronor. Därav skulle 1 miljard kronor gälla de specialdestinerade statsbidragen. Folkpartiet vill ha nedskärningar som uppgår till ca 10 miljarder kronor för helår.

Även folkpartiet vill skära ned statsbidragen till kommunerna med 4 miljarder kronor. Verkningarna av några av de viktigaste nedskärningskraven från de borgerliga partierna bör belysas ytterligare. Försämringarna av sjukförsäkringen drabbar hårt de privatanställda arbetarna, medan andra grupper har bättre villkor. Moderaterna och folkpartiet inför i praktiken en karensdag. Moderaterna vill vidare sänka sjukersättningen från 90 till 60 96 av inkomsten under de tio första dagarna, därefter från 90 till 80 96 under resten av sjukdomstiden. Folkpartiet och centerpartiet vill sänka ersättningen från 90 till 80 96 av inkomsten under de 30 första dagarna. Enligt beräkningar i LO-tidningen skulle en privatanställd arbetare med 100 000 kr. i årslön, om han blev sjuk i moderaternas Sverige, få sammanlagt 656 kr. i ersättning under de första fem dagarna. En tjänsteman med samma lön får, genom sjuklönen från arbetsgivaren, sammanlagt 1 925 kr. under samma tid. De tre borgerliga partiernas förslag till försämringar av sjukförsäkringen är uttryck för ett förakt för arbetarnas prestationer som man trodde hörde till en för alltid svunnen tid. Alla de borgerliga partierna vill också sänka statsbidraget till arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär enligt LO:s beräkningar att deras medlemmar skulle få betala ungefär 300 kr. mera om året i A-kasseavgifter. Höjs dagpenningen, vilket är en nödvändighet, blir det ännu mera. Effekterna av de försämringar av bostadsfinansieringen som de borgerliga partierna kräver sträcker sig över en rad år. Verkningarna blir naturligtvis olika för olika typer av bostäder. Redan under det första året handlar det enligt det moderata förslaget om hyreshöjningar med flera tusen kronor och de följande åren stiger hyran ytterligare. Avslöjande för vilka summor det handlar om är att moderaterna vill ha en spärregel så att ingen det första året får en hyreshöjning överstigande 2 400 kr. för en normal trerummare. De nedskärningar som de borgerliga partierna kräver är uttryck för en brutal klasspolitik. Det är arbetare och låginkomsttagare som har tunga jobb och dåliga arbetsmiljöer och därför den högsta sjukfrånvaron. Det är dessa grupper som förlorar på försämringarna av sjukförsäkringen. Det är inte de besuttna som blir arbetslösa och det är inte de som är beroende av arbetslöshetsförsäkringen. Det är lönarbetarna. Och så kan man gå igenom nedskärning efter nedskärning. Samma mönster går igen. Det är de som redan har det besvärligt och svårt att få ekonomin att gå ihop som de borgerliga partierna ytterligare vill försämra för. Nedskärningspolitiken får också negativa effekter på sysselsättningen. Redan regeringens budget innebar att man begränsade en möjlig ökning av sysselsättningen. De borgerligas förslag innebär en ytterligare åtstramning som ökar arbetslösheten — moderaternas program med ca 70 000 personer, de båda mittenpartiernas program med 45 000-50 000 personer. Moderata samlingspartiet försöker hävda att deras politik i verkligheten inte innebär några nedskärningar för medborgarna. Genom skattesänkningar skulle man få kompensation för försämringarna på det sociala och kulturella området. Det är en grov bluff. Nedskärningarna uppgår till 20 miljarder, skattesänkningarna till 10 miljarder. Tio kan inte väga upp tjugo. Men det avgörande är att medan nedskärningarna hårdast drabbar löntagarna och särskilt grupper med låga inkomster, så är det förmögenhetsägarna och höginkomsttagarna som får de stora skattesänkningarna. Vad har byggnadsarbetare Andersson, som tvingas sjukskriva sig, eller varvsarbetare Svensson, som blir permitterad, för glädje av att direktör Hall får skatten sänkt med 20 000 kr. De borgerliga skattesänkningsförslagen har precis samma klassprofil som nedskärningskraven. Typiskt är att samtliga borgerliga partier vill höja en skatt, eller för att vara exakt avskaffa en skattelättnad, nämligen skattereduktionen för fackföreningsavgifter! Deras fackföreningshat och deras åstundan att komma åt fackföreningsrörelsen är starkare än deras skattesänkningsideologi. Det är avslöjande på flera sätt. De borgerliga partierna är i själva verket inte anhängare av sänkta skatter. De är anhängare av sänkta skatter för förmögenhetsägare och höginkomsttagare. Hela deras program innebär försämringar för den stora majoriteten i samhället för att en liten grupp skall få det ännu bättre. Det lockbete som de borgerliga partierna hänger ut för att få svenska folket att acceptera en politik av sociala och kulturella nedskärningar och ökade klassklyftor är att friheten skall öka. Och vem vill inte ha ökad frihet? Men vad de borgerliga partierna gemensamt vill åstadkomma, det är ökad makt för storkapitalet. Därigenom minskas de många människornas frihet. Två huvudförslag ställs. Det ena är att avskaffa de kollektiva löntagarfonderna. Det framställer man som ett steg mot ökad frihet och ökad demokrati. I själva verket handlar det om en expropriation av löntagarnas gemensamma tillgångar. Dem vill man dela ut till den begränsade grupp medborgare som deltar i allemansfondsparandet. Alltså — inte ens alla som är med i allemanssparandet skall få vara med och dela, utan bara en del av dessa. Hela förslaget innebär ett brutalt övergrepp mot löntagarna. Om de borgerliga partierna är intresserade av att göra en insats i kampen mot den ekonomiska maktkoncentrationen, så har jag ett bra tips: Gör något åt Volvos växande makt! Företag värda mer än 50 miljarder kronor är i dag kontrollerade av eller lierade med Volvo. Det motsvarar mer än en femtedel av hela börskapitalet. Den liberala tidningen Dagens Nyheter skriver: ”Fonder viskning mot Volvo-makt. — — — Löntagarfondernas maktpotential framstår som blygsam bredvid Volvos. Det är kanske volvofiering snarare än socialisering som står för dörren.” Vad tänker de borgerliga partierna göra åt den växande bolagsmakten? Svaret är, som alla vet, att de tänker försöka att öka den. Det skall bl.a. ske genom privatisering av stora delar av den offentliga sektorn och genom överförande av statligt ägda företag och råvarutillgångar till privat bolagsägande. Dessa förslag motiveras dels med allmänt ideologiska skäl, dels med statsfinansiella skäl: staten kan minska sina skulder och sina ränteutgifter. Centern vill framför allt sälja ut Vattenfall, moderaterna de flesta statliga företag. Folkpartiet har med nykterhetspartiets speciella intuition hittat — SARA-bolaget! Inget av partierna har dock hittills vågat sig på statskyrkan, militären eller kungahuset. Även utförsäljningen av de statliga företagen motiveras med att det skulle öka demokratin, dvs. medborgarnas inflytande. Motsatsen är i verkligheten fallet. All erfarenhet visar — och detta bestyrks också av den ekonomiska sakkunskapen — att ju fler aktieägare det finns i ett bolag, desto lättare är det för en minoritetsgrupp att utöva makten där. De borgerliga förslagen vill ta ifrån medborgarna den visserligen begränsade, men dock icke obefintliga möjlighet de har att genom allmänna val och politiska partier påverka de statliga företagens verksamhet och utlämna dessa till storfinansens obegränsade maktutövning, till den ekonomiska sfär där spekulation och snabba klipp alltmer gör sig breda. Sådan är de borgerliga partiernas uppfattning om demokrati! Det statsfinansiella argumentet är lika dåligt. Ingenstans i den ekonomiska litteraturen kan man hitta belägg för att en utförsäljning av företag och råvarutillgångar varaktigt skulle lösa en stats ekonomiska problem. Det är ju som att slakta hönan som värper guldägg! Jag har uppehållit mig vid de borgerliga partiernas krav så pass utförligt som jag har gjort, därför att risken för en borgerlig regering efter höstens val är en politisk realitet. Det är alltså inte bara luftiga fantasier de tre partierna framför i sina motioner. Allt detta kan snart vara praktisk politik. Jag tror det är viktigt att sprida största möjliga kännedom om de borgerliga förslagen därför att en sund reaktion bland alla dem som kommer att beröras av dessa förslag med säkerhet inte kommer att utebli. Att den avgörande uppgiften inför höstens val är att hindra en borgerlig regering är alltså klart. Vi å vår sida älskar förvisso inte inte den politik som Kjell-Olof Feldt signerat, men läsningen av de borgerliga motionerna till årets riksdag illustrerar det gamla språket, att det förvisso finns grader även i helvetet! Felet med den socialdemokratiska regeringspolitiken är att den framför allt på det ekonomiska området lagt sig så nära den borgerliga uppfattningen. Därur härrör den största risken för ett borgerligt övertagande av regeringsmakten. Om människorna inte klart ser skillnaden mellan de olika partiernas politik blir fältet fritt för reaktionära bakåtsträvare. Det räcker därför inte med kritik i ord av de borgerliga partiernas politiska program. Vad som krävs är en förändring av politiken på viktiga punkter, så att människorna klart ser vilken sida som företräder deras intressen. Framför allt är det viktigt med mera beslutsamma och aktiva åtgärder för att bekämpa arbetslösheten. Det räcker inte med ”en hög handlingsberedskap inom arbetsmarknadspolitiken”, som det heter i finansutskottets betänkande. Ytterligare åtgärder mot arbetslösheten måste sättas in nu. Det behövs också en mera beslutsam politik för att få till stånd en bättre fördelning. Lönarbetarna har år efter år tvingats att acceptera sänkta reallöner, medan de kunnat iaktta hur andra grupper i samhället tillgodogjort sig frukterna av deras arbete och kunnat öka sina inkomster och förmögenheter. Förslaget om förenklad deklaration är inte så mycket att säga om, men jag måste fråga finansministern, och jag gör det med utgångspunkt i en uppfattning som är rakt motsatt den som låg till grund för Björn Molins fråga tidigare i dag till finansministern; jag vill nämligen ha till stånd sådana åtgärder: När kommer de statliga åtgärder som skulle säkra en ökning av reallönerna i år? Och när startar den utlovade utredningen om beskattning av de höjda realräntorna, och när kommer ett förslag om åtgärder? Vpk är kritiskt mot att den statliga budgetpolitiken i ett läge av hög arbetslöshet och inför risken av en konjunkturnedgång under nästa budgetår har en vad man kallar kontraktiv, åtstramande effekt. Det riktiga måste i stället vara att något långsammare minska budgetunderskottet och därigenom få till stånd en ökad syssselsättning. De åtgärder vpk föreslagit i anslutning till finansplanen har detta ekonomiska syfte. Men man kan inte begränsa den ekonomiska politiken till åtgärder som syftar till att något påverka ekonomins utveckling i den ena eller andra riktningen under konjunkturrörelsen. Nutidens ekonomiska problem sammanhänger i mycket med strukturella, långsiktiga tendenser. Det är här man måste sätta in de avgörande åtgärderna.

Detta är en politik som säkrar oss framtiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna till finansutskottets betänkande 1984/85:10; de gäller de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken, krav på sänkning av räntan, de allmänna riktlinjerna för budgetregleringen och krav på undantag från de s.k. nolldirektiven när det gäller utredningar och åtgärder på handikappområdet.

Herr talman! Finansutskottets ordförande inledde med uttalandet att ingen i utskottet gjort sig känd som pajas i debatten. Jag skall då nöja mig med att konstatera att det är svårt att föra debatt med Arne Gadd. Han spikar fast sina trosvissa teser om regeringspolitikens förträfflighet men vill inte ta upp en diskussion i sak. När jag även här i kammaren upplyser om innebörden av moderaternas budgetalternativ på sikt, låtsas Arne Gadd som om ingenting har sagts eller hänt och upprepar de felaktiga uppgifter som är inskrivna i betänkandet. Den socialdemokratiska texten i utskottsbetänkandet innehåller knappast någon ekonomisk analys, men väl våldsamma ”rundpallar” mot de borgerliga förslagen. Jag kan respektera Arne Gadds uppfattning, om han säger att han tror att moderat ekonomisk politik skulle leda till arbetslöshet. Men när han säger att vi föreslår en medvetet arbetslöshetsskapande politik, då gör det mig upprörd. Då gör Arne Gadd sig skyldig till en ren förolämpning. Ni socialdemokrater kan inte gärna veta bättre än vi själva vad vi innerst inne syftar till. Vår strävan, Arne Gadd, är att få fram fler varaktiga, riktiga jobb främst genom att frigöra den privata tjänstesektorn. Finansutskottets ordförande vill förstås gärna tro att arbetslösheten har minskat efter regeringsskiftet. Men det är fel. Den totala arbetslösheten har ökat trots att konjunkturen förbättrats. Den växte med 57 000 personer mellan åren 1982 och 1984. Under 23 av de senaste 24 månaderna har den stigit eller varit oförändrat hög jämfört med motsvarande månad ett år tidigare. Frågan om huruvida de som är föremål för AMS omvårdnad är arbetslösa eller ej tycker jag att Arne Gadd skall ta upp med LO, som numera regelmässigt talar om den totala arbetslösheten. Fråga också gärna dem som arbetar i ungdomslag om de tycker att de har riktiga jobb! Arne Gadd visade ju själv på tablån en totalsiffra som låg nära 8 96. I mitt tidigare anförande nämnde jag att utskottsmajoriteten låtsas som om dollarkursen fortfarande är 8:50, som den var när riksgäldskontoret gjorde sin prognos. Jag påpekade i utskottet att detta innebär att utskottet nu spekulerar i valutakursförändringar, något som vi inte brukar göra i ekonomiska prognoser. Kan Arne Gadd nu förklara för mig hur de extra valutaförluster på utlandslånen som gjorts under februari — de är alltså redan nu realiserade — skall kunna göras ogjorda? Detta krävs nämligen för att årets budgetunderskott inte skall bli större än regeringen trodde i höstas när dollarkursen låg betydligt lägre än den gör nu.

Herr talman! Arne Gadd för en debatt om ATP-reformen som jag inte riktigt förstår syftet med. Vad jag framhöll i mitt anförande var att vår principiella inställning var att man skulle säkra ett grundskydd för alla svenska medborgare och att man när det gäller påbyggnaden utöver det som betraktas som ett rimligt och rättvist grundskydd för alla skulle låta människorna själva träffa avgörandet. Det är en sådan princip vi nu i hög grad måste tillämpa för att på ett realistiskt sätt få kontroll över den offentliga sektorns utgiftsexpansion. De småföretagare som Arne Gadd säger att jag borde be om ursäkt kom i kläm därför att inte vår linje den gången vann majoritetens gehör utan det blev den socialdemokratiska ATP-reformen som kom att genomföras. Den satte enskilda individer, framför allt inom småföretagargruppen, i kläm. Jag har inte försökt ösa galla över regeringen. Jag har försökt att sakligt konstatera hur regeringen har uppfyllt de mål den ställt upp. Jag avser då de officiella målen, men också de mål som finansministern har uppställt i den programbok som jag har citerat ur. Jag har konstaterat att regeringens planer har spruckit när det gäller inflationsmålen. Arbetslösheten är i dag i realiteten högre än den var när regeringen tillträdde, trots att vi upplevt två högkonjunkturår. Regeringen redovisar ett stort budgetunderskott, ett budgetunderskott i en storleksordning som klart svär mot den målsättning som långtidsutredningen ställt upp. Den målsättningen har, såvitt jag förstår, även finansutskottets värderade herr ordförande anslutit sig till. Men när det gäller att ta konsekvenserna av det mål för budgeten som ställdes upp i det sammanhanget, då sviker modet därför att regeringen tycker att de nödvändiga besparingsåtgärderna är obehagliga att genomföra. I mitt anförande frågade jag mig vad det är som är vägledande för socialdemokraternas politik i fortsättningen. Är det finansministerns mål och ambitioner eller är det regeringens politik som gäller? För svenska folket måste det ju inför valet vara regeringens politik som är det intressanta och avgörande, och där har man alltså misslyckats kapitalt på en lång rad områden. Det tillät jag mig konstatera, och detta har inte Arne Gadd på något sätt kunnat bemöta.

Herr talman! Jag läste ett rätt roligt uttalande i Aftonbladet i måndags. Det var Metall-ordföranden Leif Blomberg som sade att han hade bara träffat en enda person i Sverige som trodde att vi skulle få 3 22 inflation i år — och det var Kjell-Olof Feldt. Nu vet jag inte om Blomman umgås med Arne Gadd. Men det var på ett hår när att vi hade fått en person till i Sverige som tror att inflationen skall stanna på 3 26. Precis när Arne Gadd var på väg att dra den slutsatsen om inflationen vek han emellertid undan, och i vanlig ordning flydde han då till gångna tider för att komma ifrån dagens problem och talade om hur hög inflationen var på 1970-talet. Det är dock inte den intressanta frågan, Arne Gadd, utan den är: Vad är inflationen i Sverige i förhållande till inflationen i våra konkurrensländer ute i världen? 1982, före valet, var inflationen i Sverige ungefär densamma som genomsnittet för industriländerna i Europa. Sedan dess, sedan socialdemokraterna tog över, har inflationen hela tiden legat högre, och det är detta som skapar de stora problemen i svensk ekonomi. Nu uppehöll sig Arne Gadd nästan inte alls vid de aktuella frågorna i svensk ekonomi. Jag vet inte om Arne Gadd har observerat att dollarkursen har stigit, och t.o.m. stigit efter det att finansutskottets betänkande justerades för fjorton dagar sedan. Då skrev ni inom majoriteten om dollarkursen att dessa förändringar förtar något av nedgången i budgetsaldot, vilket ju är ett understatement. Men det finns väl möjligheter för Arne Gadd att i dag säga litet grand om vad han tror att den stigande dollarkursen kommer att få för effekter på möjligheten att klara det här berömda inflationsmålet. Och vad tror Arne Gadd om den stigande dollarkursens effekt på budgetunderskottet? Arne Gadd nämnde detta att statsskuldräntorna stannar vid 71 miljarder. Men det var ju den beräkning som gjordes vid årsskiftet. Har man då från finansutskottets sida inte någon uppfattning om vad räntekostnaderna blir nu, ifall dollarkursen kommer att ligga kvar på den högre nivån. När det gäller arbetslösheten är det ju bara att notera att den nu, i en högkonjunktur, ligger kvar på samma höga nivå som den låg på tidigare, under en lågkonjunktur. Då är det ju inte fråga om någon framgångsrik arbetslöshetsbekämpning. Till slut i all korthet: Arne Gadd frågar hur vi ser på dels förslaget om eget rum inom åldringsvården, dels förslaget om en tidigare skolstart. Vi räknar med att vårt förslag om eget rum inom åldringsoch sjukvården skall genomföras stegvis med början redan 1986. I vårt budgetförslag ges också utrymme för kommunerna att redan med början 1986 finansiera den saken. Förslaget om skolstart vid sex års ålder skall genomföras på sikt och inte 1986. Det är svaren.

Herr talman! Det är givet att man kan ha gissningstävlingar här i talarstolen — det är ju alltid spännande och skänker krydda åt tillvaron. Man kan gissa hur mycket priserna skall stiga i år i Sverige, man kan gissa hur mycket dollarkursen skall stiga ytterligare. Men det är ju inte detta att gissa som är ekonomisk politik, utan det är fråga om att göra något åt det hela. Och jag måste erkänna att jag blev något förvånad, när jag i går i radio hörde riksbankschefen uttala sig och säga att man kan inte göra någonting åt denna väldiga uppgång i dollarkursen, utan det är bara att sitta still och avvakta. Det är den attityd som centralbankerna nu intar. Jag vill fråga finansministern, som ju kommer upp så småningom: Är detta verkligen också regeringens attityd? Skulle det inte vara möjligt att samla de europeiska centralbanksledningarna till ett initiativ, för den här utvecklingen när det gäller dollarkursen är ju, som alla vet, inte odelat positiv för de europeiska länderna. Jag är helt överens med Arne Gadd om att man inte kan låna sig till välfärd — man måste arbeta. Det är också den huvudlinje som vi har fört fram i våra motioner. Avgörande för att bekämpa underskottet i statsbudgeten, avgö rande för att bekämpa underskottet i bytesbalansen är att man ökar sysselsättningen och produktionen i landet. Men, Arne Gadd, det är möjligt att man om man skall kunna göra detta måste låna för att få i gång arbeten. Vi har hävdat att det vore rationellt och effektivt ur ekonomisk synpunkt att ha ungefär 5 90 större upplåning till staten än vad regeringen vill ha, och använda de pengarna på ett sådant sätt att det ger effekt i form av ökad sysselsättning. Arbetslösheten är för hög. Jag skall inte gå in i diskussionen om hur man skall beräkna arbetslösheten, därför att jag har under min tid här i riksdagen upplevt att den diskussionen förs på så många olika sätt, beroende på vilken färg den regering har som sitter vid makten. Men det avgörande är ju nu att arbetslösheten måste betraktas som för hög och att vi behöver åtgärder för att få till stånd ökad sysselsättning. Det kan ske genom att man ökar arbetsmarknadsanslagen, man kan göra det genom att få en expansiv effekt av statsbudgeten och man kan göra det genom åtgärder för ett långsiktigt industriprogram och för en långsiktig utbyggnad av den offentliga sektorn. Alla de åtgärderna vill vpk använda.

Herr talman! Det är som sagt inte så lätt att debattera med Arne Gadd. Jag fick inget svar på mina frågor, trots att Arne Gadd avstod från att utnyttja sina tre minuter. Han hänvisade till Bo Södersten, som skulle svara för valutafrågor. Men inte skall väl finansutskottets ordförande, som visar fina bilder, behöva ha en hjälpryttare i denna debatt. Om jag nu ställer en direkt fråga om vad Arne Gadd har sagt, kan jag då få ett svar?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 Den var vid senaste årsskiftet 136 miljarder, förra veckan 145 miljarder, och är nu ytterligare några miljarder större. Snart har vi kommit dithän, precis som det snart blir med den totala statsskulden, att vi under de socialdemokratiska regeringsåren, under mindre än en mandatperiod, får en fördubbling. Jag var i Amsterdam i går. Jag var där som ledamot i riksgäldsfullmäktige för att underteckna och ta hem ett lån på 500 milj.kr. I floriner! Det fick mig att fundera något. Holland är näst efter Sverige det industriland som har den högsta offentliga utgiftsandelen. Man har ett högt skattetryck där, inte så högt som Sverige men högt är det. Välfärdssjukan är långt utvecklad. Men den borgerliga regeringen i landet för sedan några år en bestämd åtstramningspolitik. Den vägrar att ta upp lån utomlands för att täcka budgetunderskottet. Tvärtom öppnar man sin kapitalmarknad för utländska låntagare, som — liksom Sverige — inte frågar efter vilka bördor man är beredd att lasta på kommande generationer. Det här tycker jag inte är någon smickrande bild för oss som nu enligt Gadd — och före honom enligt statsminister Palme och finansminister Feldt — skulle kunna beskrivas så, att vi står på egna ben igen. Det går inte att komma ifrån att det i den finansieringsplan för budgetunderskottet som presenteras i finansplanen upptas en post i nya utlandslån på 10 miljarder. Det går inte att komma ifrån att utlandsskulden under den här perioden av drygt två år ökat i en långt snabbare takt än vad den någonsin tidigare gjort. Det tycker jag att Arne Gadd skall försöka förklara mot bakgrund av det ordagrant citerade uttalandet ur hans anförande.

Herr talman! Jag tycker att det är litet synd att inte finansutskottets ordförande och jag skall kunna föra en saklig debatt om grundtrygghetsprincipen med utgångspunkt i det ATP-system som jag åberopade. Centerns linje i ATP-frågan var att garantera en pensionsnivå för folkets stora flertal med utgångspunkt i en 60-procentig nivå av industriarbetarlönen. Samhällets åtaganden borde stanna där och högre inkomsttagare eller personer med ökade anspråk på pensionsskydd skulle i valfrihetens namn tillgodose sina önskemål på vanliga försäkringsmässiga villkor. Hade vi i vår välfärdspolitik använt den principen genomgående och på flera områden, så hade mycket av dagens problem varit lättare att lösa. Vi hade t.ex. inte haft problem med de successivt allt tyngre transfereringarna i budgetsammanhang. Jag eftersträvar alltså en saklig diskussion, och jag är glad över att vi från de icke-socialistiska partierna nu är inne på den princip som centern knäsatte redan 1958 i omsorgen om det stora folkflertalets grundtrygghet. Arne Gadd sade att vi inte har tillämpat en budgetteknik som han finner acceptabel när det gäller finansieringen av vår familjepolitik och av vår vårdnadsersättning. Det har vi visst! I den motion där vi har framfört vårt familjepolitiska program har vi sagt att vi till sista öret är beredda att finansiera detta, och vi har anvisat vägarna. Vi är beredda att höja barnomsorgsavgiften för att finansiera familjepolitiken. Det står i motionen, och det är en klar deklaration som jag är beredd att göra här. Varför skall då Arne Gadd behöva ifrågasätta våra intentioner i det sammanhanget? I sitt första anförande sade Arne Gadd att arbetsmarknadspolitiken under Fälldinregeringarna hade gått in i en period av dekadans. Jag tycker att yttranden som dessa inte främjar möjligheterna till saklig debatt och till samförstånd i politiken. Det är ju faktiskt så — och det bör en gång för alla kunna slås fast — att under de lågkonjunkturår då Fälldinregeringarna hade regeringsansvaret hade vi en bättre situation på arbetsmarknaden än under de högkonjunkturår under vilka den socialdemokratiska regeringen haft regeringsansvaret. Fakta talar sitt otvetydiga språk i detta avseende.

Herr talman! Jag använde en del av min korta repliktid till att svara på Arne Gadds frågor om hur vi skall finansiera våra förslag till ett eget rum i långvården för dem som så önskar och en tidigare skolstart. Det svaret visar att vi har ett genomtänkt och realistiskt budgetalternativ, där vi öppet redovisar såväl våra tilltänkta besparingar som våra tilltänkta skattesänkningar. När det gäller förslaget om en tidigare skolstart har vi inte redovisat någon kostnad för det för nästa budgetår, eftersom det inte skall genomföras då. Får jag påminna om att landets socialminister har meddelat att socialdemokraterna avser att ge alla barn plats på dagis. Vi har inte krävt av regeringen att man i sitt budgetalternativ skall redovisa en kostnad för detta, av det enkla skälet att socialministern har sagt att det inte skall genomföras förrän senare. Det tycker vi är en fullt respektabel ståndpunkt. Men det är typiskt för Arne Gadds ohederliga argumentering att han vill att vi skall räkna in vårt förslag om tidig skolstart i vårt budgetalternativ, men att regeringen i sin budget inte skall räkna in det egna partiets förslag om plats på dagis för alla. Socialdemokraterna säger i dag ingenting om hur kommunerna skall klara sin ekonomi — propositionen om kommunal ekonomi har skjutits framåt i tiden. Man säger ingenting om hur man skall klara av att i framtiden ytterligare minska budgetunderskottet, bara att så måste ske. Med tanke på de diskussioner som jag har haft med Arne Gadd tidigare vill jag gärna säga att det inte förvånar mig att Arne Gadd inte ville beröra någon av dessa frågor i den debatten. Sedan sade Carl-Henrik Hermansson en sak som jag håller med om, nämligen att vi inte skall låta den här debatten bli en gissningslek — vi skall inte gissa oss till inflation, dollarkurs och budgetunderskott. Nej, jag håller med om det. Dollarn lär i dag vara värd 9:63 enligt ett besked som jag fått. Värdet är alltså 7 öre lägre i dag, kanske till glädje för regering och riksgäldskontor. Men det är just därför att vi inte skall låta den här debatten urarta till en gissningslek som vi har efterlyst besked från regeringen och från finansutskottets majoritet om vilka bedömningar man gör när det gäller dollarns effekt på inflation och budgetunderskott, och naturligtvis framför allt: Vad tänker ni göra åt saken?

Herr talman! Finansutskottets socialdemokratiske ordförande sade att de borgerliga inte har något alternativ. Jag anser att det är fel att uttala sig på det sättet. De borgerliga partierna har ett mycket bestämt alternativ i den ekonomiska politiken, i socialpolitiken och i kulturpolitiken. Det är ett mycket reaktionärt alternativ, som jag försökte visa upp i mitt huvudanförande. Det alternativet kommer de naturligtvis att försöka genomföra, om de får regeringsmakten efter höstens val. Jag tror att vi bör göra det alternativet bekant för så stora delar av svenska folket som möjligt. Det är ett alternativ där man kallar det nuvarande läget för välfärdssjuka. Det finns kanske anledning att ställa frågan om det då är fattigdomshälsa som de borgerliga partierna vill ha i stället. Som vi vet är både välfärd och fattigdom fördelade på olika grupper i samhället. Vi har både välfärd och fattigdom i det nuvarande samhället. Men det som har varit det typiska under de senaste tio åren och som man måste se de politiska förslagen i relation till är att klassklyftorna i det svenska samhället har ökat, och de har fortsatt att öka också sedan den socialdemokratiska regeringen trädde till. Vi har haft en våldsam ökning av aktievärdena på fondbörsen, och det har inte skett någon större förändring det senaste året. Sedan år 1982 har vi haft en uppblåsning av aktievärdena med 150 miljarder kronor, och det har tagit sig uttryck i ökade förmögenheter för bolag och för en del privatpersoner. Samtidigt vet vi att reallönerna har minskat med mellan 9 och 10 90 åren 1981-1984. Inom industrin har löneandelen, dvs. den del av produktionsvärdet som tillfaller de arbetande, minskat från 85 96 år 1978 till bara 67 90 år 1984. Det är någon eller några andra som således tar en större del av överskottet av produktionsvärdet inom industrin. Arbetarnas och tjänstemännens andel har minskat kraftigt. Klassklyftorna i samhället har således ökat, och det är bakgrunden till de förslag som vpk ställer och som går ut på att vi måste göra något åt fördelningspolitiken. Ett bra förslag är att avskaffa mervärdeskatten på maten. Gör det i tre steg, hävdar vi. Öka livsmedelssubventionerna med 3 miljarder i år och fortsätt sedan den avtrappningen! Det gynnar de stora grupperna i samhället.